Herr talman! De senaste årens allmänpolitiska debatter har i mycket stor utsträckning dominerats av sysselsättningsfrågor, dels beträffande landet som helhet, dels regionalt genom ledamöter som representerar från sysselsättningssynpunkt utsatta områden. Under åren före den nya regeringens tillträde, då vi hade en hög och relativt jämn sysselsättning i landet, fanns ändå en geografisk obalans, som samhället med regionalpolitiska insatser av skilda slag till viss del har utjämnat. Men ännu återstår mycket att göra på detta område. Dagens läge på arbetsmarknaden skiljer sig helt från det tidigare, då problemen framför allt gällde de nordliga länen. I dag kan vi konstatera att den internationella konjunkturen, strukturomvandlingen inom näringslivet och regeringens ekonomiska politik har skapat sysselsättningsproblem av olika grad på skilda håll i vårt land. Möjligheterna för en region att mildra verkningarna av en sysselsättningskris är delvis beroende av näringslivets struktur och sammansättning. Ju mer differentierat näringslivet är, desto större är möjligheterna att verkningarna av en nedgång i sysselsättningen inte slår så hårt. Varje landsända och region strävar efter att få en så mångfasetterad arbetsmarknad som möjligt med industri, servicenäringar, utbildning m.m. som garanti för en jämn och god sysselsättning. Näringslivet i Blekinge län har sedan länge kännetecknats av en jämfört med riket i dess helhet stor andel människor sysselsatta inom industri, medan servicesektorn är jämförelsevis svagt utvecklad. Dessa avvikelser i förhållande till riksgenomsnittet har accentuerats genom utvecklingen under den senaste tioårsperioden. Antalet sysselsättningstillfällen i Blekinge ökade under åren 1971-1975 med ca 2400. Trots att det således blev ett relativt kraftigt tillskott av arbetstillfällen i länet under 1970-talets första hälft, var ökningstakten lägre i länet än i riket. Medan antalet sysselsatta ökade med 4,9 96 i riket, var ökningen i Blekinge län endast 3,8 946. Sett i ett så långt tidsperspektiv som den senaste 15-årsperioden, kan man således konstatera att Blekinge län har haft en uppåtgående sysselsättnings 'och befolkningsutveckling. Såväl sysselsättning som folkmängd har dock haft en lägre tillväxt än i riket i dess helhet. Men vad som framför allt har uppmärksammats är den tilltagande regionala obalansen i näringslivsoch befolkningsstrukturen. Länsstyrelsen i Blekinge har i flera olika sammanhang framhållit nödvändigheten av en bättre differentiering av näringslivet. Sedan andra halvåret 1976 har syssel sättningsläget i Blekinge snabbt försämrats, och under 1977 har ytterligare försämringar drabbat näringslivet. Större delen av industrin har haft rekryteringsstopp, och antalet lediganmälda platser inom denna sektor har varit rekordlågt under hela året. Detta har inneburit att länet under denna tid förlorat drygt 2 000 arbetstillfällen. Länsarbetsnämnden har under året fattat beslut om stöd till internutbildning för permitteringshotad personal. Det gäller i detta fall ca 9 000 personer. Särskilt besvärligt är sysselsättningsläget för länets byggnadsarbetare. Här är arbetslöshetssiffran en av de högsta i landet, innebärande att i den västra länsdelen var femte byggnadsarbetare är arbetslös. F.n. är 9 000 av länets 64 000 i yrkesverksamhet varande personer ställda utanför den egentliga produktionen. Dessa 9 000 är placerade i internutbildning, i AMS-utbildning eller i beredskapsarbete. Den ljusa bild vi hade av arbetsmarknadsläget i Blekinge fram till 1976 har snabbt förändrats till det sämre och inger oro för framtiden. Vad kan det då bero på att en så snabb omsvängning har skett? Jag har pekat på det tidigare: Det är konjunkturnedgången, strukturomvandlingen och regeringens ekonomiska politik som är orsakerna. Näringslivets ensidiga sammansättning i Blekinge har inte kunnat utjämna konjunkturnedgången utan har slagit ut i friställningar av den omfattning jag redogjort för. Följderna av näringslivets ensidiga sammansättning kan också avläsas i en högre andel förtidspensionerade i Blekinge än inom andra försäkringskasseområden. Det finns med andra ord inga valmöjligheter på arbetsplatser när det gäller omplaceringsfall. Herr talman! Vi hade till en del kunnat ha ett bättre sysselsättningsläge i Blekinge under senare år. Margot Håkansson nämnde Uddcomb och Karlskronavarvet. Om vi i vårt land hade haft en regering som verkligen hade regerat, och om folkpartiet och moderaterna hade vågat leva upp till den målsättning vi var överens om vid 1975 års energibeslut, hade vi på Uddcomb inte haft några bekymmer med sysselsättningen. F. n. föreligger där permitteringshot, och varsel är utlagda. Utbildningsverksamhet pågår för en del av personalen. Vad som där skall ske i framtiden vet vi ingenting om. Vi förlorar där dels sysselsättningstillfällen, dels också möjligheter till en mera avancerad teknologi, som håller på att utvecklas vid Uddcomb. Arbetsmarknadsminister Ahlmark var tidigt 1975 nere vid varvet i Karlskrona och talade om att man skulle se till att det skulle få beställningen på de minjaktfartyg som då var aktuella. Bara någon månad därefter var försvarsministern Eric Krönmark nere i Karlskrona och betygade likaledes att dessa fartyg skulle komma att byggas. Men marinchefen hade en annan uppfattning, och det blev inga minjaktfartyg till Karlskrona. De ligger fortfarande kvar i försvarsplanen, men vi vet inte när de kommer att effektueras. Detta är två tillfällen när man hade kunnat skapa en bättre sysselsättning i länet än vad vi har f. n. Under fjolårets motionstid väcktes också en fyrpartimotion som samtliga riksdagsmän i länet hade skrivit på. Vi hemställde där att järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona skulle elektrifieras. Jag är medveten om att detta är ett mera tillfälligt projekt, men det skulle skapa arbeten under en besvärlig sysselsättningsperiod. Dessutom är vi övertygade om att en elektrifiering av den biten av järnvägen skulle innebära att länet som sådant skulle bli ännu mera attraktivt i nylokaliseringssammanhang. Men detta är mer eller mindre temporära åtgärder. Vi är medvetna om att det behöver sättas in andra åtgärder för att klara sysselsättningen på längre sikt i Blekinge, framför allt åtgärder med medverkan från statsmakterna för att få ett mera differentierat näringsliv. Margot Håkansson nämnde att vi lämnat in en motion till årets riksdag, där vi hemställer att länet skulle betraktas såsom ett temporärt stödområde en tid framöver. Jag hoppas verkligen att den motionen blir välvilligt behandlad av regering och riksdag och att man skall få upp ögonen för de problem som vi f. n. har nere i Blekinge och som vi kan förutse för flera år framöver. Vi tror dock på vårt län, och vi vet att det där finns möjligheter. Men besvärligheterna är sådana att vi i dag behöver ha hjälp från statsmakterna. Herr talman! Margot Håkansson riktade till slut den anklagelsen emot socialdemokratin att vi i den pågående debatten misskrediterar de borgerliga partierna och regeringen för den ekonomiska politik som förts. Ja, Margot Håkansson, vi har sagt att vi inte kan lasta regeringen för strukturomvandlingen och för konjunkturnedgången. Vi är medvetna om att vi hade haft dessa besvärligheter i dag, även om vi hade haft en socialdemokratisk regering. Men det som vi lastar regeringen för är det sätt på vilket man angriper dessa problem, nämligen genom att lägga bördorna på de mindre inkomsttagarna. Det kan man avläsa i 1978 års skatteomläggning och i den indexreglering av skatteskalorna som skall träda i kraft 1979. Det kan också avläsas i de smygande försök som görs att nedrusta på det sociala området genom beslutet i fjol om att höja avgiften för sjukhusbesök från 20 till 30 kr., något som drabbar de små inkomsttagarna. Vi kan vidare avläsa det i år i höjningen av garantibeloppet inom tandvårdsförsäkringen från 1 000 till 1 500 kr. Det är småsaker, men det är sådant som drabbar de små människorna. Likadant är det med omsättningsskatten, som ju i allra högsta grad slår på småfolket. Det är sådana företeelser, Margot Håkansson, som vi från socialdemokratin angriper. Vi är medvetna om att det, om vi skall klara av den ekonomiska kris som vi f. n. är inne i, gäller att alla hjälps åt. Men man skall då inte föra över resurser från dem som har det sämre till dem som har det bättre.
Herr talman! Det sades ganska mycket här på slutet, men jag skulle vilja gå litet längre tillbaka. Vi har ju haft en socialdemokratisk regering under 44 år, och under en period från 1945 fram till 1960 förlorade Blekinge län 4 000-5 000 människor. Den socialdemokratiska regeringen gjorde då inte några större ansträngningar för att få något statligt verk eller någon annan sysselsättning till Blekinge. Man kanske redan tidigare borde ha sett upp med den ensidiga Jag tror visst att Helge Karlsson är besjälad av att försöka vara rättvis och att han inte är en av dem som slår våldsamt omkring sig och kasserar allting i regeringens politik. Tyvärr finns det många andra, som dagligen talar om handlingsförlamning och oduglighet. Sådana uttalanden är någonting negativt för socialdemokraterna, ty påståenden om att allting är fel hos den nya regeringen går ändå inte hem hos människorna. Varje regering har sina brister och fel, för det finns inga felfria regeringar. Men när man kastar ut barnet med badvattnet har man svårt för att bli trodd. När det sedan gäller minjaktfartygen på varvet i Karlskrona är det mycket beklagligt att marinen inte ansåg att de kunde byggas nu. Jag har sagt detta vid flera tillfällen. Inom försvaret satsade man i stället på robotar. Det hade väl inte blivit så värst mycket mera pengar att dela ut till marinen för att kunna bygga minjaktfartygen, om socialdemokraternas försvarsbudget hade gått igenom. Den innebär ändå ungefär 360 milj.kr. mindre om året. Det är då rätt svårt att hävda att man hade haft råd med mera. Det är som sagt ytterst beklagligt att man inte får bygga dessa fartyg nu — därom är vi helt överens. Men jag tror inte att pengarna hade räckt bättre, om storleksordningen hade varit så mycket mindre som socialdemokraterna har föreslagit.
Herr talman! Nej, Margot Håkansson! Påståendet att vi går ut och kritiserar den borgerliga regeringen och regeringspartierna för den uppståndna krisen och för lågkonjunkturen och strukturomvandlingen är felaktigt. Rätta er efter vad som sägs från partiledningens sida. Det har inte minst i dag deklarerats från denna talarstol att vi icke lastar regeringen för konjunkturnedgången och strukturomvandlingen i näringslivet. Men vi kritiserar regeringen — jag har sagt det tidigare — för det sätt på vilket den angriper dessa problem. Från vårt håll accepterar vi inte detta. I fråga om nedgången i sysselsättningen 1945 i Karlskrona är Margot Håkanssons påstående riktigt. Men då skall vi lägga märke till att Karlskrona var en örlogsbas och att denna var krigsutrustad från 1940 och fram till 1945. Man hade då en personalstyrka där nere på 8000-9 000 man, när denna normalt skall ligga på mellan 4 000 och 4 500. När dessa blev hemförlovade, var det självfallet en avrustning av örlogsbasen. Men det var ett onormalt förhållande under det krigstillstånd som rådde. När det gäller försvarsbudgeten ifrågasätter Margot Håkansson om det skulle finnas pengar till minjaktfartygen. Jag säger att i vår försvarsbudget ligger de pengarna kvar. Det vi sparar i årets försvarsbudget — 360 miljoner —-är de pengar man vill lägga på utveckling av B3LA , som vi anser var onödigt och som ni själva har sagt en gång i tiden inte kommer till utförande. Då tycker vi att det är meningslöst att de pengarna skall läggas på utbildningsområdet, vi lägger dem hellre på annat. Men pengarna finns kvar för minjaktfartygen för vårt vidkommande.
Herr talman! Man kan resonera litet olika om pengar och vad de skall räcka till, men det är obestridligt att med en mindre försvarsbudget kan man inte få mer för dem. Det går inte riktigt ihop. Helge Karlsson säger också att man inte anklagar regeringen för det dåliga läget överallt i världen, den ekonomiska situationen, lågkonjunkturen vi har hamnat im.m., men man anklagar regeringen för det sätt på vilket den sköter ekonomin. Har man suttit 44 år i regeringsställning är det kanske svårt att tro någon om att kunna göra något som är bra. Då anser man naturligtvis att man kan bäst själv och att allt man själv gör är bra. Men jag tror det skulle vara ganska nyttigt att se upp litet med kritiken och försöka att samarbeta över partigränserna i ett läge då landet befinner sig i ganska stora svårigheter. Regeringen har på sysselsättningssidan och inom socialpolitiken verkligen inte svikit några vallöften, och den kommer att fortsätta att arbeta för de grupper som har det svårt i samhället, barnfamiljerna, de äldre, och för att sjukoch hälsovård skall tryggas i fortsättningen också.
Herr talman! Margot Håkansson säger att man inte skall svika några vallöften. Jag skall inte ta upp den debatten. Var och en känner till vilka vallöften som har blivit svikna, eller, rättare sagt, vilka vallöften som har blivit genomförda från valrörelsen. Nej, Margot Håkansson, det går inte. När det sedan gäller försvarsbudgeten har jag sagt att vi har tagit 360 milj.kr. som skulle ha gått till utveckling av B3LA, som jag anser vara meningslöst. De pengarna förs över på den sociala sidan i stället. Men pengarna ligger kvar för minjaktfartygen i vår budget.

Herr talman! Den ökande arbetslösheten, inte minst bland de yngre människorna, är ett svårt hot mot framtiden. De stora skarorna unga arbetslösa tappar sin framtidstro, förlorar känslan av att deras vilja att arbeta har betydelse i det samhälle de erbjuder sina tjänster. De förlorar sin känsla av att kunna påverka utbyggnaden av vårt land, och jag är rädd, herr talman, för att många av dessa ungdomar kommer att mot sin vilja tillhöra en förlorad generation. Landets växande skuldbörda hos utländska bankföretag kan innebära att våra möjligheter att själva bestämma vår ekonomiska framtid blir starkt begränsade. Den nuvarande situationen är ett hot mot den ekonomiska och sociala tryggheten för svenska folket. Vi har under lång tid och många gånger i politisk strid med reaktionära krafter steg för steg byggt ut en välfärd och trygghet för de många människorna, en trygghet som vi har all anledning att slå vakt om. Konsekvenserna av prishöjningarna drabbar låginkomsttagarna hårt. En växande grupp i samhället får bära en allt större börda på grund av inflationen. Det går inte att förneka att inflationen innebär ett hot mot den sociala tryggheten i nuet. Men, herr talman, även på sikt är urholkningen av vårt penningvärde en fara för vår framtida sociala standard. Vi vet i dag att det framtida avgiftsuttaget till ATP vid en oförändrad avgift på 11,75 96 innebär att den allmänna pensionsfonden skulle vara förbrukad omkring år 2010. Jag är klart medveten om att många svenskar och tyvärr också många ansvariga politiker tydligen tycker att vad som kan komma att hända så långt in i framtiden är ointressant. Men kom ihåg att vi har ett gemensamt ansvar för vårt pensionssystem som bygger på solidaritet mellan grupper och generationer. Pensionsutgifterna under de senaste åren har överskridit ränteinkomsterna. Vi vet också att pensionsutbetalningarna ökar kraftigt, dels på grund av att basbeloppet stiger kraftigt till följd av inflationen, dels på grund av att antalet pensionärer ökar kraftigt.

Riksförsäkringsverkets styrelse var inte enig. Svenska arbetsgivareföreningens representant ville ha oförändrade avgifter, och i en reservation till majoritetens förslag skriver SAF:s ledamot följande: ”Jaganser att regering och riksdag bör avvakta till efter 1984 med ökning av ATP-avgifterna. Företagen har i dag icke en sådan lönsamhet, att den tillväxt kan åstadkommas, som är grunden för att pensionsåtagandena skall kunna fullgöras. En återhämtning som är tillräcklig som grund för fortsatt tillväxt i samhällsekonomin torde ta flera år i anspråk.” — Nog är det ett ganska förvånansvärt uttalande, som inte tyder på det ansvar som vi hade hoppats på att man skulle ha på det hållet! Även suppleanten i riksförsäkringsverkets styrelse som företräder småindustri och hantverkare reserverar sig i ett särskilt yttrande. Enligt hans uppfattning har styrelsemajoriteten inte tillräckligt beaktat vikten av att näringslivet återfår sin lönsamhet och konkurrensförmåga och samhällsekonomin sin tillväxttakt. Det förtjänar påpekas att även under år då tillväxten var osedvanligt hög i vårt land fördes en debatt om att avgiftsuttaget till ATP var oacceptabelt högt, att en sänkning borde ske, och man gick till hårt angrepp mot tillväxten av AP-fonden. I dagens debatt har statsminister Fälldin sagt att utställda löften till pensionärerna självfallet skall hållas men att detta löfte är avhängigt av produktionens utveckling. Skall vi uppfatta detta uttalande så att den borgerliga regeringen är beredd att ta en politisk strid när det gäller att trygga den fortsatta utbyggnaden av AP-fonderna? Eller skall följande av statsministern i dag fällda yttrande gälla: ”Vi i aktiv ålder måste räkna med minskningar. Vill man slå vakt om solidariteten är det din och min skyldighet att slå vakt om dessa löften.” Statsministern lämnar som alltid i sina uttalanden en reträttväg öppen. Det skulle vara av värde om statsministern ville förtydliga sina uttalanden inte minst med tanke på den oro som dagens pensionärer hyser och även den oro som framtida pensionärer med nuvarande inflation och mot bakgrunden av Svenska arbetsgivareföreningens inställning har all anledning att hysa. Herr talman! Jag skall här inte fördjupa mig i det oroväckande sysselsättningsläget i min hemkommun Göteborg. Det finns anledning att återkomma till detta i en senare debatt. Men jag vill ändå inte underlåta att nämna att i dag är Göteborgs kommun god tvåa när det gäller antalet förtidspensionärer efter Norrbottens län. Vad beror detta på? Denna region bedömde industriministern för kort tid sedan som en region med stora möjligheter att bereda arbete för friställda. Förklaringen är enkel. Människor som efter medicinsk och social rehabilitering har möjligheter att återgå till arbete saknar i dag dessa möjligheter, och utsikterna för framtiden ter sig ändå dystrare om regeringen mot förmodan skulle ha för avsikt att besluta om ytterligare nedskärningar utöver de redan beslutade inom Göteborgs varvsindustri. Jag rekommenderar regeringen att inte enbart ta del av tillgänglig statistik när det gäller antalet förtidspensionärer i Göteborg. Det bör vara angeläget att kontakta försäkringskassan i Göteborg och då få veta utvecklingen månad för månad under år 1977. Det är inte en tillfällighet att antalet pensionsdelegationer i Göteborg på kort tid ökat från tre till fem. Vi socialdemokrater har såväl under valrörelsen 1976 som senare pekat på en risk för social nedrustning och en smygande privatisering. I den allmänpolitiska debatten den 27 oktober 1976 gjorde jag följande uttalande: ”Fru Troedsson har även undertecknat en motion där hon föreslår att folktandvården successivt skall överföras i privat regi. Regeringsdeklarationen slår fast att tandvårdsförsäkringen skall utvidgas till att omfatta även barn och ungdom. Barn och ungdom hart.o.m. 16 års ålder fri tandvård hos folktandvården. Vad är det då som ligger bakom uttalandet att tandvårdsförsäkringen skall utvidgas till att omfatta barn och ungdom? Det är inte svårt att ana, och det har dessutom bekräftats av borgerliga politiker, att föräldrar som tar med sig barnen till sin privattandläkare betalar för barnets vård enligt samma regler som gäller för vuxna, dvs. hälften av kostnader upp till I 000 kr. och en fjärdedel av kostnader därutöver. Föräldrar som inte har ekonomiska möjligheter att betala dessa kostnader får naturligtvis skicka barnen till folktandvården — så länge den finns kvar. Biträdande socialministern är självklart intresserad av att följa upp sin motion om att folktandvården skall avvecklas och överföras i privat regi. Barnfamiljerna har mot denna bakgrund all anledning att hysa oro.” I fortsättningen kommer gränsen för ersättning av kostnaderna upp till 1000 kr. inte att gälla. Riksdagen har att ta ställning till ett förslag om att gränsen skall höjas till 1 500 kr. Jag konstaterar med förvåning att regeringen, självfallet med stöd av sin rätt att fastställa tandvårdstaxan, fattar detta beslut om försämring av tandvårdsförsäkringen kort tid efter sitt eget beslut den 22 december 1977 om att tillsätta en parlamentarisk utredning, som har fått till uppgift att utvärdera erfarenheterna av tandvårdsförsäkringens regler beträffande högkostnadsskyddet. Tala om överkörda utredningar, men denna kördes över redan innan utredningsarbetet började! Nog borde regeringen ha avvaktat resultatet av detta utredningsarbete om det inte varit så att man var ängslig för att höjningen inte skulle bli av den storleksordning som regeringen förväntar sig. Bäst att skynda före! Vid tandvårdsförsäkringens genomförande betonades vikten av att bereda dem som har begränsade inkomster möjlighet att genomgå erforderlig omfattande tandvårdsbehandling. Vi vet att många människor i vårt land först genom tandvårdsförsäkringens genomförande fick råd att gå till tandläkaren. Försämringen av tandvårdsförsäkringen aktualiseras då landets löntagare får uppleva en sänkt levnadsstandard och hot om en ytterligare sänkning. Med tanke på de svårigheter som drabbar betydande grupper i vårt land borde det varit naturligt för regeringen att sträva efter att bevara nuvarande sociala förmåner och inte slå mot de redan hårt drabbade. Detta är ett av flera områden där regeringen vill spara. Hur kan det komma sig att besparingar alltid enligt borgerlig filosofi skall drabba dem som har svårast att bära bördorna? Här går en markant skiljelinje mellan i praktisk politik genomförd socialdemokratisk solidaritet och när man från borgerligt håll använder ordet solidaritet snarare som en rubrik än som en praktisk realitet. I den allmänpolitiska debatten 1976 pekade jag på att Sydkraft efter att ha upplevt oro i och med regeringsdeklarationen kunde känna trygghet vad gällde Barsebäck 2. Jag uttalade vid det tillfället också den förhoppningen att landets då helt nye statsminister, som själv sagt att han aldrig besökt ett kärnkraftverk, borde inbjudas av Sydkraft till Barsebäck. Jag vet inte om det blev fallet. Om inte, så låt min uppmaning gå vidare till Vattenfall. Ringhals 3 står ju nu klart. Vid ett sådant besök kanske det borde vara av vikt för statsministern att fundera över varför centern i Varbergs kommun, Värö valdistrikt där Ringhals är beläget, tappade 4,7 96 mellan 1973 och 1976 års val, medan socialdemokraterna ökade med 18,2 26. Nådde inte den känslomässiga propagandan ända fram i ett av centerns enligt hävd starkaste fästen? Klarade inte den av centerpartiet ägda Hallands Nyheter, som har en så gott som heltäckande spridning i Värö, att övertyga befolkningen om centerns syn på kärnkraftsfrågan? Eller kan det snarare vara så att här gjorde man ett på realistisk grund byggt ställningstagande och lät sig inte fångas av en på osaklig grund förledande centerpartistisk propaganda? Varbergs kommunstyrelses centerpartistiske ordförande kanske genom sin realistiska syn på landets energibehov, även om han genom en del dunkla uttalanden gjorde kovändning 1976 i enlighet med centerpartiets krav, på sitt sätt genom tidigare uttalanden bidrog till 1976 års för centern i Värö ganska avslöjande valresultat. Herr talman! De presenterade siffrorna är självklart statistiskt material, men jag kan bidra med min sedan barndomen personliga kännedom om denna bygd och dess människor. Mot denna bakgrund vågar jag påstå att 1976 års siffror för centern inte utgör hela sanningen. I dag skulle raset i detta fäste ytterligare markeras. Slutligen, herr talman! Av många skäl är det helt klart att livet i dag är besvärligt för de borgerliga politikerna. Under 44 långa år plågades de av att inte ha makten. Med tanke på dagens situation, de uttalanden som görs och den brist på handling som av svenska folket upplevs som påtaglig måste de i dag plågas av att ha makten.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon debatt med fru Håvik. Får jag bara säga att under valrörelsen mötte jag t.o.m. gråtande pensionärer som var rädda för att det skulle bli ett regimskifte. Då skulle pensionerna, hade man sagt, ryka sin väg. Den oron är borta nu. Det är nog detsamma med tandvården. Sedan skall jag inte säga mer till fru Håvik. Herr talman! Remissdebatten har nu pågått i många timmar. Jag har flera gånger tidigare framhållit att det råder en viss obalans eller ensidighet i debatten. De ekonomiska frågorna får ett dominerande inslag inte minst i partiledardebatten. De ekonomiska frågorna är viktiga, men de är inte de enda som berör den enskilda människan. Det finns så många andra områden som berör människan mycket nära. Tyvärr kommer inte sådana frågor in i debatten när partiledarna drabbar samman. Några av dessa frågor berörs i förbigående. Vi väntar på den dag då partiledarna, regering och opposition försöker att lägga bort det hårda maktspråket och med större allvar tar sig an de många problem som människorna brottas med och gemensamt söker att finna en lösning på. Man möter denna uppfattning gång på gång och allt oftare då man samtalar med människor ute i landet oavsett vilken politisk uppfattning de har. Ungdomens situation i dagens samhälle måste ägnas större uppmärksamhet. Vid en konferens i mitt län i måndags då socialarbetare från länets städer var samlade gav de en bild av många stora problem som finns i vårt svenska samhälle. De framhöll att en av orsakerna till tilltagande alkoholism m.m. var ovissheten inför framtiden när det gäller sysselsättning, bostad osv. Ungdomen ställer många och svåra frågor till oss politiker som berör utbildning och sysselsättning. Frågan om livets mening kommer allt oftare. Det är inte länge sedan jag hade ett samtal med en skolklass här i huset, bestående av 18-åringar, då någon av ungdomarna spontant ställde denna fråga till mig: När skall ni hjälpa oss ungdomar att finna livets mening? När det gäller utbildning är det många problem för ungdomarna. De ställer sig i kö för att komma in vid olika utbildningsanstalter, men de får svaret att poängen inte räcker till. Det är ett fåtal som kommer in, och de andra får inga alternativ. Sysselsättning, arbete åt alla, är en av de stora frågorna, och den måste vi hjälpas åt att lösa. Jag skulle vilja säga: När man skall ge sig i kast med de här frågorna gäller det inte bara konjunkturer, utan man måste också ta med det tekniska framåtskridandet i bilden, att många människor friställs på grund av att tekniken går framåt. Vi måste också ta med frågan om en ny ekonomisk världsordning och vad det innebär för vårt land. Vi måste alla vara beredda till en solidarisk fördelning av sysselsättningen i landet. Det får inte vara någon slump om man har arbete eller inte. På tal om livets mening tror jag att en av svårigheterna är att vi inte har någon samlad livsåskådning, som man hade förr. Man hade klara ledstjärnor att ge åt unga människor, något som var vägledande. Det är faktiskt så att om man släcker de stjärnor som i sekler varit vägledande för vårt folk och inte tänder några andra i stället, så försätter man dessa människor i en mycket svår situation. En diktare som levat utan ledstjärnor fann de ledstjärnor som finns i bibeln, och han säger så här i en dikt: Det är lycka nog efter redlös färd mot försvinnande lögnperspektiv att äntligen finna en norm, en lag, en måttstock för sitt liv. Vi måste ge ungdomarna klara ledstjärnor att leva efter i vårt samhälle. Och jag har i några motioner tagit upp problem som finns i samhället, angelägna frågor, och menar att vad som är viktigt i vår skola i dag är att ge eleverna möjlighet till andlig vård. Ungdomarna kämpar i tonåren, och just detta att finna livets mening är i sina olika aspekter en av de största och djupaste frågorna för de ungdomarna. Valet av yrke kant.ex. vara mer påfrestande än man tänker sig för en ung människa, inte minst i vår tid med dess komplicerade samhällsliv. Det är inte säkert att det finns en arbetsuppgift som väntar när man är färdig, och det skapar problem bland ungdomarna. Vi vet att det i inte ringa utsträckning förekommer alkoholoch narkotikamissbruk bland skoleleverna. Då är det viktigt att man har någon att gå till. Varför har inte skolungdomarna tillgång också till präst eller kurator med positiv inställning och utbildning för att ge hjälp och vägledning i svåra situationer? Det är nu dags att träffa nytt avtal när det gäller Sveriges Radio. Det har under den här avtalstiden framförts mycket kritik när det gäller programutformningen, och vi som ofta fört fram de frågorna har förhoppningen att man nu skall ta hänsyn till det när det gäller programutbudet. En synpunkt som vi många gånger får uppmaning att föra fram gäller kristna barnprogram i TV. Vi vet att svenska kyrkan och frikyrkan har en omfattande barnoch ungdomsverksamhet. Och ändå får inte kyrkan komma in med sina program för att visa vad vi erbjuder ungdomarna i vårt samhälle. När vi nu får ett nytt avtal hoppas vi att det skall bli ändring på den punkten. Det är mycket annat som inte minst oroliga föräldrar framfört: Att det skall vara så mycket alkohol med i massmedia, att det skall förekomma så mycket svordomar! Det finns många människor som vill ha ett annat språk. Det är många som fruktar för sina ungdomar, som skall ut i samhället. TV skulle med sin genomslagskraft kunna vara någonting mycket positivt i vårt samhälle.
Herr talman! Jag vill säga till Sven Johansson att pensionärerna faktiskt har anledning att hysa oro. Jag tror inte glädjen efter regeringsskiftet är så total som Sven Johansson vill påstå. Trots att den sittande regeringen på grund av långt tidigare fattade riksdagsbeslut fullföljer löftena till pensionärerna är det ett faktum att denna växande grupp i vårt samhälle får bära en allt större börda på grund av inflationen. Om man nu inte heller är beredd att göra de uttag till AP fonderna som är nödvändiga för att inte fonderna skall vara slut år 2010, finns det ytterligare anledning att hysa oro. Jag skall inte gå in på Sven Johanssons resonemang om ungdomens behov av klara ledstjärnor. Jag skulle bara vilja peka på vad som behövs i livet även för dem: ett jobb, en möjlighet att få ett jobb efter utbildning. Vi kanske kan få någon hjälp med det. Insatserna hittills på det området har inte varit alltför stora. Ett arbete kan också lösa många sociala problem. Den i dag alltmer växande ungdomsarbetslösheten skapar sociala problem.
Herr talman! Jag ville bara nämna att det framfördes sådana påståenden att pensionerna skulle vara i fara om det blev ett regimskifte. Alla vet nu att det inte blev så — snarare tvärtom. Att detta framfördes kan inte fru Håvik förneka. Det finns därför anledning att se andra farhågor som man nu försöker framföra på precis samma sätt. Jag framhöll att det är mycket viktigt att ungdomarna får sysselsättning. Detta har varit och är centerpartiets målsättning: Arbete åt alla. Vi hoppas att vi kan förenas i ansträngningarna att bygga upp ett samhälle där alla får arbete, inte minst ungdomen.
Herr talman! Sven Johansson gör sig skyldig till en falskceitering. Vad som sades var att om alla av de tre borgerliga partierna under valrörelsen avgivna löftena skulle infrias, fanns det anledning att hysa oro för de ekonomiska åtaganden som redan tidigare gjorts. Den oron finns det fortfarande anledning att hysa när regeringen i utlandet lånar pengar till löpande utgifter.
Herr talman! Jag vet att de som kommer att läsa det här protokollet har livligt minne av vad som hände under valrörelsen. De vet vad som sades på denna punkt.

Herr talman! Linnea Hörlén har frågat mig vad jag avser att göra för att öka den personliga integriteten för den som söker studiemedel. I motiveringen till frågan framhålls att man i ansökan om studiemedel skall uppge skäl för studieavbrott och andra förhållanden som har påverkat tidigare studier. Som exempel på omständigheter som kan förekomma i ansökningar nämns anledning till vistelse på sjukhus, kriminell belastning samt narkotikaoch alkoholproblem. Vidare framhålls att ansökningarna är offentliga handlingar. Det är riktigt att sekretess i studiestödsärenden f. n. saknas nästan helt. Det finns inga bestämmelser om tystnadsplikt, och handlingssekretess gäller — enligt 14 § sekretesslagen — endast i de särskilda ärenden som rör ersättning för studiestöd under sjukdom. Frågan om ett bättre sekretesskydd övervägs emellertid f. n. inom justitiedepartementet. I en departementspromemoria med förslag till ny sekretesslag föreslås bl.a. en bestämmelse som gäller ärenden om studiestöd. Förslaget innebär i den delen att sekretess, dvs. både handlingssekretess och tystnadsplikt, i princip skall gälla för uppgift om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden under förutsättning att det kan antas att röjande av uppgiften skulle medföra skada eller men för den enskilde. Departementspromemorian har varit ute på en omfattande remiss som i dag är i det närmaste avslutad. F. n. sammanställs de synpunkter som hittills har kommit fram. Det fortsatta arbetet bedrivs med sikte på att proposition i ämnet skall föreläggas riksdagen under nästa riksmöte.

Herr talman! Gunilla André har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att upprätthålla driften vid Nora Bergslags Järnväg i avvaktan på underlag för slutligt ställningstagande i frågan. Jag hade redan då Gunilla André ställde sin fråga tagit sådana initiativ som efterlyses i frågan. Initiativen gav positivt resultat. Järnvägsbolaget har — som framgått av uppgifter i press och massmedia — avstått från den till månadsskiftet januari-februari planerade nedläggningen av driften på järnvägen. Fortsatt drift i oförändrad omfattning är garanterad fram till den I maj i år. Tiden fram till dess står alltså till buds för att klarlägga hur godstransporterna framdeles bör ordnas i trafikområdet. Regeringen har tillkallat en särskild utredare för nämnda ändamål.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. När jag ställde denna var situationen minst sagt prekär för de anställda vid NBJ men också vid företag som är beroende av järnvägen för sin transportförsörjning. Nora Bergslags Järnväg, som ägs av Broströmskoncernen, avsåg att lägga ned driften. Det rådrum som nu kommit till stånd var helt nödvändigt. Nu gäller det att snabbt komma fram till en lösning. Den osäkerhet och oro som råder inför framtiden är mycket pressande. Flera företag är direkt och indirekt beroende av denna järnväg. Skulle den läggas ned, betyder det att många anställda måste friställas. Till bilden hör även den besvärliga situationen för Otterbäckens hamn, som också ägs av NBJ. Gullspångs kommun har för att rädda hamnen beslutat om köp, men endast under förutsättning att det kan garanteras fortsatt drift på järnvägen. Det finns således flera skäl att åberopa mot en nedläggning av järnvägen. Regionalpolitiskt skulle en nedläggning innebära ett mycket hårt slag. Av svaret på min fråga framgår att regeringen tillkallat en särskild utredare. Jag vill uttala min tillfredsställelse över att regeringen har tagit detta initiativ, och jag hoppas också att det skall leda till önskvärt resultat. Jag vill emellertid vädja till kommunikationsministern att göra allt för att få till stånd fortsatt drift för järnvägen och att beslut härom kan fattas så snabbt som möjligt.

Herr talman! Birger Rosqvist har frågat mig vilka motiveringar som ligger bakom det av regeringen fattade beslutet om minimibesättning för motorfartyget Bremön. Regeringen avgjorde i december förra året ett ärende angående besvär över sjöfartsverkets beslut om minimibesättning för motorfartyget Bremön. Sjöfartsverkets beslut innebar att bemanningen i högst s.k. nordsjöfart minskades med fem man jämfört med tidigare bemanningspraxis. Regeringens beslut innebär — med en besättning av samma storlek som enligt sjöfartsverkets beslut — en anpassning av besättningens sammansättning till de speciella förhållanden som råder för fartyget. Regeringen har ansett att vakttjänsten kan klaras med två styrmän i stället för tre utan att sjöarbetstidslagens bestämmelser frångås, under förutsättning att befälhavaren i enstaka fall går vakt under kortare tid och att fartyget i stort sett används på samma sätt som skett sedan dess leverans i december 1976. Drift med obemannat maskinrum ger möjlighet att minska maskinbefälet från två till ett bl.a. med hänsyn till tillgången på reparationsoch underhållsresurser från land i det relativt begränsade fartområde som är aktuellt. Regeringens beslut om minimibesättning skall gälla under en begränsad försöksperiod. Sjöfartsverket kommer att fortlöpande följa upp försöket och göra en slutlig utvärdering. Regeringens ställningstagande grundar sig på bestämmelserna i sjösäkerhetslagen om minimibesättning. Besättningens sammansättning till antal och kvalifikationer skall enligt lagen bestämmas med hänsyn till fartygets storlek, beskaffenhet, utrustning, användning och den fart, som fartyget nyttjas eller avses att nyttjas i. Minimibesättningens storlek skall fastställas med utgångspunkt endast i säkerhetskraven. Vid sjösäkerhetslagens tillkomst förutsattes bl.a. att det nya systemet skulle ge möjlighet till en fortlöpande och smidig anpassning av fartygsbemanningen efter den snabba tekniska utveckling som präglar moderna sjöfartsförhållanden, dock utan att för den skull säkerhetskraven åsidosättes. Bremön är ett mycket modernt och tekniskt avancerat fartyg. Det är avsett att användas i trampfart för transport av bulkvaror såsom malm, kol, koks, kalksten, spannmål o. d. Fartyget går normalt korta resor och ligger i hamn mer än hälften av tillgänglig tid. Dessa förhållanden påverkar bemanningen. Birger Rosqvist har också tagit upp frågan om handläggningen av ärendet har skett i strid mot medbestämmandelagens föreskrifter och anda. Jag vill påpeka att medbestämmandelagens regler avser förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det nu aktuella ärendet rör en offentligrättslig fråga av säkerhetsnatur där berörda parter har hörts genom remissförfarande. Rederiets besvär har därvid avstyrkts av Sveriges fartygsbefälsförening och Svenska maskinbefälsförbundet men tillstyrkts av Svenska sjöfolksförbundet, Sveriges redareförening och Rederiföreningen för mindre fartyg.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställt den är att regeringen i strid mot det råd regeringen fått från sin förnämsta expertis på området, sjöfartsverket, har fastställt en viss utformning av besättningen på ifrågavarande fartyg. I lagen om säkerhet för fartyg står det att för fartyg överstigande en viss bruttodräktighet skall sjöfartsverket, efter samråd med organisationer representerande redare och ombordanställda, fastställa den minsta besättning som kan anses betryggande från sjösäkerhetssynpunkt. Det är vad sjöfartsverket har gjort i detta fall. Herr talman! En befälhavare på ett fartyg kan aldrig koppla av helt, även om det finns tre styrmän ombord. Om fartyget — i detta fall en 6 000-tonnare — går i Östersjöeller Nordsjöfart, har befälhavaren till sjöss 24 timmars jourtjänst. Han får rycka in när som helst när fartyget går i livligt trafikerade eller trånga passager, vid dåligt väder, vid tjocka och vid nedsatt sikt. Befälhavaren har ansvar för navigering, för fartyg och folk 24 timmar om dygnet. Han kan inte koppla av vare sig till sjöss eller i hamn. Regeringen tycker, i motsats till säkerhetsmyndigheten, att han dessutom skall ta vakttjänst och utföra ytterligare arbete! Han skall ha åtta timmars arbetsdag och 16 timmars jourtjänst per dygn, och han skall också utföra det jobb som åligger en styrman. Av bara farten har man vidare ordnat det så att den som har ansvaret för de, som det har sagts, 4 200 hästkrafterna i maskinrummet — maskinchefen — också blir utan behörig maskinist! Det blir 24 timmars jour i hamn och till sjöss även för maskinchefen. Hur ser man då på det här förfarandet utanför vårt lands gränser? Utländska redare-arbetsgivare torde snabbt vilja kopiera den svenska regeringens nya personaloch säkerhetspolicy för sjöfarten. Men hur kommer andra att betrakta oss vid konferenser och när vi biträder konventioner som uppmanar till högre säkerhet och skydd för människor, deras arbetsmiljö, sjösäkerheten och den yttre miljön i kampen för renare hav, när vi själva går till väga på det här sättet? I det här fallet har jag hört såväl Sveriges fartygsbefälsförening som Svenska maskinbefälsförbundet säga att medbestämmandelagen inte har tillämpats. Kommunikationsministern anser att detta är en fråga mellan arbetstagare och arbetsgivare. Men så har det ju inte varit i detta fall. Regeringen har fastställt en viss form av bemanning. Regeringen har därigenom ålagt befälhavarna att utföra arbetsuppgifter som de inte är anställda för. Regeringen har alltså blandat sig i anställningsförfarandet. De ansvariga till sjöss är mycket oroliga för konsekvenserna av detta förfarande. Det kommer självfallet att åberopas i andra fall. Enligt uppgifter som jag fått finns det f. n. för ytterligare åtta sådana fartyg ansökningar där man väntar på besked om man också där kan få dra in på sin befälsbemanning. Kommer det att vara kommunikationsministerns policy att tillåta en fortsatt tillämpning av detta sätt för befälsbemanning?
Herr talman! Jag vill bara säga att erfarenheterna från åtta månaders drift av båten visar att befälhavaren endast vid mycket få tillfällen har behövt gå vakt och då endast i mycket korta pass. Jag vill också understryka att det är en försöksverksamhet, begränsad till ett år. Vi har ansett det värdefullt att få erfarenhet av hur en ökad mekanisk och teknisk utrustning på en båt kan användas för att ändra på minimibemanningsreglerna. Birger Rosqvist frågade till sist hur jag skulle ställa mig till de ytterligare ärenden som nu ligger hos regeringen med överklaganden av sjöfartsverkets beslut. Det kan jag självfallet inte ge något generellt svar på; vi kommer att pröva varje ärende för sig. Någon risk för att det blir en slentrianmässig behandling på grundval av utgången i fallet Bremön föreligger naturligtvis inte. Jag vill i det sammanhanget ännu en gång understryka att det är fråga om en försöksverksamhet. Måhända räcker det med försöksverksamhet på ett eller annat fartyg.

Herr talman! Det här är ett modernt, tekniskt väl utrustat och utformat fartyg, säger kommunikationsministern. Men i förhandlingarna med Maskinbefälsförbundet f. n. råder det tvistigheter om hur stark maskin fartyget har. Det finns nämligen en gräns vid 4 000 hästkrafter. Nu hävdar redarintressena att maskinen är under 4000 hästkrafter, men enligt de uppgifter som tidigare lämnats har den 4200. Då frågar man sig: Hur noggrann har undersökningen varit av den tekniska utrustningen på det här fartyget, när man inte ens vet hur stark maskin det har, utan detta efteråt måste utredas särskilt? Kommunikationsministern har vidare i svaret hänvisat till att Sjöfolksförbundet tillstyrkt denna form av bemanning. Även redarna har gjort det. Till det vill jag säga att samförstånd med löntagarnas organisationer är väl inte det viktigaste för den nuvarande regeringen. Det man ytterst har fallit tillbaka på är arbetsgivarintressena, i det här fallet Rederiföreningen för mindre fartyg. Kan man också få det dithän att det går att konstruera situationer där fackliga organisationer synes komma i motsatsförhållande till varandra kan man liksom triumfera. Herr talman! Den här frågan är av mycket allvarlig karaktär, och de parter som är inblandade slåss samtliga med kniven på strupen för sina jobb. Fartygsbefälsföreningen har uttalat att regeringen infört en konjunkturanpassad sjösäkerhet.
Herr talman! Det är ingalunda som Birger Rosqvist påstår, att vi har bundit upp vårt beslut på det förhållandet att Svenska sjöfolksförbundet och redarorganisationerna har tillstyrkt. Det har jag bara nämnt i slutet på svaret för Birger Rosqvists egen information. Det är inte alls det som är avgörande för vårt ställningstagande. Avgörande är att vi har ansett det angeläget och intressant att få en försöksverksamhet, för att när den är utvärderad kunna dra slutsatser för fortsatt agerande.

Herr talman! Det är också andra förhållanden som ligger bakom det här beslutet. Det har framskymtat i vissa sammanhang att de som är anställda ombord på fartyget själva inte har någonting att invända, och de har också hörts. Men vad kommunikationsministern inte har sagt är att de som är anställda just på de här befattningarna på fartyget också har ett arbetsgivarintresse; de är nämligen också redare i fartyget. Därigenom kommer kanske frågan i en annan dager, när man vill framhäva att den som det berör i och för sig inte har någonting att invända. De befälhavarna eller maskincheferna har ingenting att invända mot att få det ytterligare ansvaret. Men beslutet och försöksverksamheten gäller ju inte bara dem — det gäller hela denna yrkeskategori.

Herr talman! Arne Fransson har frågat mig vilket resultat man kan förvänta av det pågående utredningsarbetet om en breddning av järnvägen Landsbro-Vetlanda-Målilla med stickspår Kvillsfors-Pauliström och när utredningen beräknas vara klar. Inom ramen för den regionala trafikplaneringen har länsstyrelserna lämnat olika förslag till breddning, nybyggnad eller upprustning av järnvägslinjer. Jag avser att behandla denna typ av frågor i en samlad trafikpolitisk proposition.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det utredningsarbete som en arbetsgrupp har bedrivit med representanter från Vetlanda och Hultsfreds kommuner jämte länsstyrelserna i Jönköpings och Kalmar län, och som överlämnades till kommunikationsdepartementet i november 1975, innebar förslag till en breddning av den smalspåriga järnvägen Landsbro-Målilla med stickspår till Kvillsfors och Pauliström. Båda länsstyrelserna har tillstyrkt förslaget. En breddning av den ifrågavarande järnvägen utökad med ett stickspår går helt i linje med de allmänna strävandena inom såväl regionalsom trafikpolitiken. Jönköpings läns östra delar har under lång tid haft en i förhållande till övriga delar av länet svag utveckling. Behovet av olika stimulerande insatser är därför oerhört stort och har också betonats i olika sammanhang av länsmyndigheterna. En av de viktigaste förutsättningarna för en gynnsam utveckling inom området är förekomsten av goda kommunikationer för såväl personsom godsbefordran. I det yttrande som länsstyrelsen i Jönköpings län överlämnade 1975 sade man bl.a. att ”arbetet synes vara ett lämpligt objekt för beredskapsarbete och bör snarast detaljprojekteras för att kunna utföras som sådant”. MoDo Konsumentprodukter AB,som har sin fabrik förlagd till Pauliström, fraktar i dag ca 20 000 ton råvara, vilket innebär 1 300 vagnar, från Norrland per järnväg till Målilla station. Eftersom det sedan endast finns smalspårig järnväg från Målilla till Kvillsfors får man hämta och transportera råvaran ca 25 km från Målilla till Pauliström per bil. Skedde en breddning av järnvägen, kompletterad med ett stickspår till Pauliström, skulle detta innebära att man hade möjlighet att frakta råvaran per järnväg direkt till fabriken. Enligt de bedömningar som görs från MoDo Konsumentprodukter AB räknar man helt realistiskt med att kunna transportera in drygt 2 000 vagnar per år till Pauliström och transportera ut 3 400 vagnar. Med hänsyn till de angivna kvantiteterna jämte övriga godsmängder som omsätts i området och som närmare har redovisats i utredningsmaterialet borde en breddning också vara ett intressant projekt för trafikutövaren statens järnvägar. Breddningen av järnvägen skulle få positiva konsekvenser för hela bygden, som väl behöver ta till vara de sysselsättningsmöjligheter som där kan bibehållas och utvecklas. Som framgår av kommunikationsministerns svar har man från regeringens sida för avsikt att behandla denna typ av frågor i en samlad trafikpolitisk proposition. Jag hade givetvis hoppats att få ett mera konkretiserat svar på min fråga. Därför blir min följdfråga till kommunikationsministern: När avser regeringen att lägga fram den trafikpolitiska propositionen?
Herr talman! Det är klart att om ett sådant här projekt verkligen visar sig vara intressant för SJ kan det komma på hög plats i prioriteringslistan över investeringar. Men vi skall komma ihåg att detta är ingen liten investering. Den är våren 1976 kostnadsberäknad till mellan 40 och 45 milj.kr. Den torde i dagens prisläge ligga på betydligt över 50 milj.kr. För att motivera en sådan investering krävs en betydande trafik — det måste vi vara överens om. Detta kan jag säga utan att på något sätt ta ställning till det här projektet i dag. Alla sådana investeringar måste naturligtvis vägas mot andra behov både inom SJ och inom andra sektorer av samhället. Jag beklagar att jag inte har kunnat lämna ett mera definitivt besked i dag, men som jag sade i svaret kommer jag att göra det i samband med den trafikpolitiska propositionen, som kommer att lämnas till riksdagen i slutet på det här året.

Jag noterar med tillfredsställelse kommunikationsministerns uttalande att man från regeringens sida är beredd att, om det finns tillfredsställande underlag, prioritera och föra upp en sådan här investering relativt högt. Jag hoppas att man i det arbete som pågår inom regeringskansliet skall komma till ett sådant resultat. Jag noterar också den konkretisering av svaret på min fråga om när den trafikpolitiska propositionen kan framläggas som kommunikationsministern gjorde. Propositionen kommer alltså att avlämnas i slutet av innevarande år. Jag utgår ifrån att det blir en positiv behandling av den här frågan, som är av oerhört stor betydelse för den regionala trafikplaneringen inom Jönköpings och Kalmar län.

Herr talman! Bertil Måbrink har ställt en fråga till mig av följande lydelse: Vilka åtgärder avser kommunikationsministern vidta för att förhindra SJ:s sabotage mot handikappade och SJ:s försök att minska resandeunderlaget genom att försämra personvagnsstandarden? De nya personvagnar som SJ har beställt innebär i olika avseenden förbättringar för resenärerna i allmänhet och inte minst för flertalet av de handikappade. Bl. a. har insteget givits en utformning som gör det lättare för rörelsehindrade att stiga på och av vagnarna. Insteget i de nya motorvagnarna, vilka Bertil Måbrink tagit upp i sin fråga, har i stort sett samma huvuddimensioner och är likadant utfört som i personvagnarna och har således samma fördelar. De nya vagnarna är däremot inte så utformade att rullstolsbundna resenärer själva kan ta sig ombord och resa på egen hand sittande i rullstol. Regeringen har dock gett SJ i uppdrag att i samarbete med handikappinstitutet ta fram underlag för en typ av järnvägsvagn som gör det möjligt för rullstolsbundna resenärer att resa med rullstol med beaktande av de krav på säkerhet och bekvämlighet som bör ställas.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Den fråga jag ställt är berättigad. Den politik SJ bedriver och den service man ger kan inte uppfattas på annat sätt än som för det första total hänsynslöshet mot handikappade och för det andra en medveten planering för att avskräcka så många människor som möjligt från att åka tåg. Först var det de 150 personvagnarna. Nu är det — vilket min fråga gäller — 100 motorvagnar som håller på att tillverkas i Italien. De skall trafikera vissa sträckor i Norrland, sträckor på upp till 40 eller kanske t.o.m. 70 mil. Den kritiserade personvagnen som standardmässigt har försämrats är trots detta bättre än den italiensktillverkade motorvagnen. Resgodsutrymmet i motorvagnen är ytterst snålt tilltaget. Avståndet mellan sätesframkanterna på två mot varandra stående stolar är ytterst litet, vilket innebär att personer som är av normallängd eller däröver kommer att sitta med ben och knän inflätade i varandra. Vem, herr Turesson, åker mer än en gång 40 å 70 mil på det här sättet? Varför skall norrlänningar och varför skall handikappade boende uppe i Norrland ha en sämre standard vid sina resor på SJ än exempelvis de passagerare som åker mellan Stockholm och Göteborg? Kommunikationsministern har vid olika tillfällen åberopat det kärva ekonomiska läget när man krävt en vettig vagnsstandard för handikappade och andra kollektivresenärer. Om ni menar allvar med detta tal borde ni redan nu avhjälpa de skamfläckar som nytillverkade personoch motorvagnar har — med tanke på att de skall användas 40 år framåt. Detta skulle, herr kommunikationsminister, vara god ekonomi. Mycket finns att säga om Lars Peterson. Men det är sist och slutligen regeringen och herr Turesson som har det yttersta ansvaret för den avrustning av SJ som sker. Vad tänker herr kommunikationsministern vidta för åtgärder med anledning av att man beställt den omtalade motorvagnen? Kommer den framtida trafikpolitiken att bygga på en total samhällsekonomisk kostnadskalkyl och framför allt solidaritet med handikappade och andra kollektivresenärer?
Herr talman! Det är väl att ta till i överkant, Bertil Måbrink, att säga att SJ bedriver en ”medveten planering för att avskräcka så många som möjligt från att åka tåg”. Egentligen skall man inte bemöta sådana påståenden, men jag vill i alla fall få antecknat till protokollet att jag finner det uppseendeväckande att en riksdagsman uttalar sig på det sättet. Utrymmesstandarden i de motorvagnar som nu är under byggnad är enligt vad jag har erfarit inte sämre än i de nuvarande motorvagnarna. Jag åker ofta i sådana; på mina resor mellan min bostad i Mora och Stockholm får jag ofta åka motorvagn de 11 milen mellan Mora och Borlänge. Jag kan inte erinra mig att jag någon gång behövt fläta in mina ben med andra trafikanters.
Herr talman! Det är riktigt, herr Turesson, att standarden på de nya vagnarna inte är sämre än på de nuvarande. Men det är väl ingen ursäkt! De nuvarande motorvagnarna byggdes för många år sedan. De som nu byggs i Italien skall användas 40 år framåt i tiden. Herr Turesson och alla andra politiker talar om att satsa på den kollektiva trafiken, att göra standarden så hög att det blir mera attraktivt för människor att åka kollektivt. Om man menar allvar med det borde man nu leva upp till detta och se till att ge vagnarna en god standard när man producerar nya motorvagnar. Ett faktum är att dessa vagnar som snart skall sättas in i trafik i Norrland — och de skall enligt vad jag kan förstå vara de enda trafikmedlen där — är så snålt tilltagna att passagerarna får sitta med knäna mot varandra. Är det god standard? Vem vill åka på det sättet om 10-20 år? Jag vidhåller därför att SJ medvetet bedriver en politik som gör det svårare att öka resandeunderlaget. Jag kan inte dra någon annan slutsats, herr Turesson. Jag tycker inte att det är upprörande att påstå det; jag står fast vid det påståendet så länge man inte förbättrar utrymmesstandarden i de vagnar som nu håller på att tillverkas, så länge man inte lever upp till talet om att göra den kollektiva trafiken mera attraktiv för fler människor.
Herr talman! Standarden på de nya motorvagnarna är i alla möjliga avseenden mycket högre än i de nuvarande motorvagnarna. Vad jag talade om var utrymmesstandarden, avståndet mellan sätena, som är detsamma som i de nuvarande motorvagnarna. Jag har lång och stor erfarenhet av att åka i dem, och jag har aldrig funnit utrymmesstandarden för dålig. Jag vet - Nr 70 inte hur många gånger Bertil Måbrink har åkt i de nuvarande motorvag
Herr talman! Jag har åkt många gånger i de nuvarande motorvagnarna. Det enda som är positivt när det gäller utrymmesstandarden i de motorvagnar som nu håller på att tillverkas i Italien är att de har rätt breda gångar. Och varför har de det, herr Turesson? Jo, därför att dessa motorvagnar är konstruerade ungefär som pendeltågen här i Stockholmstrakten. Jag vill alltså påstå att detta är en pendeltågsvagn. Och den skall man sätta in uppe ii Norrland och tvinga människor att åka 40-70 mil i! Det är det enda som standardmässigt är bättre i de nya vagnarna än i dem som nu går. Det är ett faktum, herr Turesson.

Herr talman! Hans Alsén har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att på kort och lång sikt skapa tillfredsställande förhållanden vid de Linnéanska minnesmärkena i Uppsala. Jag är tacksam över att få ett tillfälle att redovisa min inställning i den här frågan även om jag har en del invändningar att göra mot Hans Alséns problembeskrivning. Underhållet av Linnés minnesmärken är inte så eftersatt som Hans Alsén påstår. Byggnadsstyrelsen har på ett tillfredsställande sätt skött vården av de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som är berörda. Däremot har det brustit i fråga om vården av trädgårdsanläggningar och inventarier. En del av förklaringen till de problem som uppstått kan ligga i det delade och oklara ansvaret för driften. Kungl. Maj:t gav år 1971 universitetskanslersämbetet i uppdrag att överväga den framtida inriktningen av de botaniska trädgårdarna vid universiteten i Uppsala och Lund. Senare utvidgades uppdraget till att omfatta även Linnéträdgården i Uppsala och Linnés Hammarby. Hösten 1976 överlämnade UKÄ sitt förslag med anledning av uppdraget. I fråga om minnesmärkena i Uppsala föreslog UKÄ att de skulle knytas till universitetet som en samlad enhet. Eftersom statens kostnader för trädgårdarna är högre än vad som kan anses vara motiverat utifrån forskningens och högskoleutbildningens behov föreslog UKÄ också en delad finansiering av verksamheten. UKÄ ansåg därför att regeringen borde uppdra åt statens förhandlingsnämnd att träffa avtal i frågan med berörda primärkommuner. UKÄ:s förslag bereds inom regeringskansliet. Jag har ännu inte tagit slutlig ställning till förslaget och kan därför inte 13 redovisa några detaljer, men jag kan försäkra att jag arbetar för en tillfredsställande långsiktig lösning av förvaltningsfrågorna.

Herr talman! Jag vill gärna tacka utbildningsministern för ett i grundtonen positivt svar. Får jag parentetiskt säga, herr talman, att på väg in i kammaren nåddes jag av det glädjande budet att en får jag säga stor svensk — Ingemar Stenmark — har tagit ledningen i storslalom-VM. Det gläder oss givetvis. Just nu skall vi helt kort syssla med en annan stor svensk vars insatser har gjorts inom en helt annan disciplin och för åtskillig tid sedan — Carl von Linné har ju varit borta i 200 år. Helt naturligt finns det efter en så stor vetenskapsman ett antal minnesmärken. Några av stor betydelse finns i Uppsala. Som kommunalman har jag vid olika tillfällen arbetat med de problem som är förknippade med att vårda och hålla i stånd men framför allt att hålla öppna för allmänheten de minnesmärken som finns efter Carl von Linné. Jag anser emellertid att detta inte är en specifikt kommunal fråga, även om det givetvis finns ett betydande kommunalt intresse för den, utan snarare en riksangelägenhet. Den är tacklad på det lokala planet genom kommunens olika organ som haft kontakt med olika statliga myndigheter, med universitetet och med Linnésällskapet som har bedrivit en förtjänstfull verksamhet. Vi har under åren kunnat konstatera att någon tillfredsställande lösning på de organisatoriska och ekonomiska frågorna inte har kunnat åstadkommas. Som jag ser det är problemen i huvudsak två. Det ena är det ekonomiska problem som flera av dessa institutioner har, framför allt kanske Linnéträdgården där Svenska Linnésällskapet genom åren har gjort ett mycket förtjänstfullt arbete. Där orkar man inte längre med att göra de idéburna insatserna. Anslagen till sällskapet är för små och personalen mäktar inte längre klara arbetet på ett tillfredsställande sätt med de resurser som står till buds. Det finns självfallet ekonomiska problem även på Linnés Hammarby och i Linnéanum i Botaniska trädgården. Men jag tror att det väsentliga problemet är organisatoriskt. Frågan gäller hur huvudmannaskapet tillfredsställande skall kunna ordnas. Som jag ser det måste staten ta ett övergripande och mer direkt ansvar än hittills. Jag uppfattar statsrådets svar så att han från sin position i departementet är beredd ta ett samlat grepp. Jag tror att det är värdefullt om statsmakterna kan lösa frågan så, att Linnésällskapet blir kvar i bilden och kan utöva sin viktiga verksamhet i gott samförstånd med kommunen och i god ekonomiskorganisatorisk ordning. Jag tror alltså att det finns lösningar, men det behövs ett samlat grepp. Jag utläser alltså ur utbildningsministerns svar en positiv vilja att åstadkomma ett sådant. Jag ber att i en replik få återkomma till några av de brister som jag alltså anser finns.
Herr talman! Liksom Hans Alsén är jag glad för att det går fort utför för Stenmark. Det bör dock inte gälla Linné. Det är väl så att det finns två tänkbara organisatoriska lösningar när det gäller bevarandet av de Linnéanska minnesmärkena. Den ena är att man uppdrar åt universitetet i Uppsala, dvs. högskolestyrelsen, att ha huvudansvaret för förvaltningen. Den andra är att man inrättar en speciell Linnéstiftelse, som på motsvarande sätt får ett totalansvar. Jag har i svaret antytt att jag betraktar det som otillfredsställande att det råder oklarhet om ansvarsförhållandena när det gäller dessa minnesmärken. Enligt min mening bör vi så snart som möjligt komma till ett ställningstagande så att den upprustning på vissa punkter som är nödvändig snabbt kan komma till stånd.
Herr talman! Jag har anledning att återigen tacka utbildningsministern för att han dokumenterar vilja till handling och äger kännedom om problemen. Att han emellertid i sitt svar till mig gör invändningar mot mina beskrivningar av problemen tyder på att han kanske inte i alla avseenden är tillräckligt underrättad. Jag tror att det är riktigt att Linnéanum, som byggnadsstyrelsen har ansvar för, vad det gäller själva huset är tillfredsställande underhållet. Men det kan ju inte bedrivas någon som helst verksamhet i anläggningen. Som jag ser det är det ganska otillfredsställande att detta hus, som invigdes vid 100-årsminnet av Linnés bortgång och som är byggt för att vara ett levande museum, i dag är fyllt av packlårar och att ingen människa har möjlighet att ta del av den ur skilda synpunkter mycket intressanta samling som där finns. Linnés Hammarby är i hög grad ett levande minnesmärke. I trädgården där finns de rara växter som Linné på ett speciellt sätt arbetade med och som dagens människor i ökad grad intresserar sig för. Hit kommer många turister från när och fjärran — ”när och fjärran” är faktiskt en riktig beskrivning i detta sammanhang. Om Linnés Hammarby gör förste antikvarien Inger Estman på riksantikvarieämbetet följande uttalande i Upsala Nya Tidning av den 14 januari: ”Situationen när det gäller Hammarby är den att man i våras tvingades föra bort så gott som alla textilier och böcker som varit i familjen Linnés ägo. Dels på grund av angrepp från skadedjur, dels för att man inte ansåg att de gamla föremålen skulle orka med den kalla och fuktiga luften i byggnaderna som står oeldade på vintern.” Jag tycker att det belyser problemet. De åtgärder som här skall vidtas utöver de organisatoriska förändringarna måste kosta en del pengar. Jag anser att det svenska samhället inte har råd att underlåta att hålla de här minnesmärkena intakta, dels som en gärd av tacksamhet mot Linné, dels för att ge dagens och morgondagens människor en möjlighet att ta del av samlingarna och de levande miljöerna.
Herr talman! På de få minuter som stod till mitt förfogande hade jag inte möjlighet att redogöra för det skick som byggnader, inventarier och trädgårdar befinner sig i. Jag kan väl ändå få erkänna att jag blev ganska förskräckt över en del detaljer som redovisades för mig. När vi nu fått uppmärksamheten riktad på förhållandena skall vi snabbt ta itu med problemen.
Herr talman! Jag är tacksam för detta. Jag vill i dag inte begära någon konkretisering av utbildningsministern — jag respekterar att han behöver viss tid på sig för att kunna redovisa konkret hur han tänker angripa problemen. I den fyrpartimotion som väckts sedan jag riktade min fråga till utbildningsministern föreslås bl.a. att regeringen snarast skall anslå medel för att rädda Hammarby och att regeringen skall medverka till att få till stånd en Linnéstiftelse för den långsiktiga vården av Linnéminnena. Jag hoppas att detta förslag skall finnas med i bilden när regeringen griper sig an arbetet med att lösa dessa problem, som vi tydligen är rörande överens om måste få en tillfredsställande lösning. Jag tackar än en gång statsrådet.
Herr talman! Linnea Hörlén har frågat mig när regeringen tänker vidta åtgärder för att tillgodose gymnastiklärarutbildningens behov av idrottshall. Idrottshallen vid gymnastikoch idrottshögskolan i Stockholm är ett av de fyra byggnadsobjekt inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde som av regeringen i samband med propositionen 1976/77:150 föreslogs bli senarelagda på grund av det ansträngda budgetläget. Idrottshallen borde enligt riksdagens uppfattning ges förtur i förhållande till de övriga objekten, och byggstart för hallen borde om möjligt ske enligt de ursprungliga planerna, dvs. i februari 1978. I det beredningsarbete som bedrivs inom regeringskansliet i dessa frågor har idrottshallen vid gymnastikoch idrottshögskolan högsta prioritet. Jag räknar med att kunna återkomma till regeringen i ärendet i sådan tid att byggstart skall kunna ske under hösten 1978.

Herr talman! Sanningen att säga har jag inget svar att ge på den frågan, för jag har ännu inte fått kännedom om att en sådan framställning har gjorts. Den hittillsvarande planeringen har ju byggt på tanken att en 'hall skulle byggas. Visserligen säger man att så länge det finns liv finns det hopp, men jag är tveksam om det går att så här omedelbart utvidga planerna till att omfatta två hallar. Självfallet skall vi dock pröva också den frågan.

Herr talman! Margaretha af Ugglas har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta i FN för att det internationella samfundet skall uppmärksamma vad som sker i Cambodja. Som jag har sagt i tidigare sammanhang — senast här i riksdagen den 19 januari-— vet vi inte hur många personer som kan ha omkommit i Kampuchea 1975-1977 till följd av tvångsutrymning av städer, politiska utrensningar samt svält och sjukdomar. Uppskattningar på grundval av flyktingberättelser har varierat från över miljonen omkomna till några hundra tusen. Säkert är att många människor lidit svårt i Kampuchea i samband med de stora olyckor som drabbat detta folk under 1970-talet. Ingenting, inte heller de förhållanden som ledde fram till maktskiftet 1975, kan enligt den svenska regeringens uppfattning urskulda de avrättningar på politiska grunder som uppenbarligen förekommit i Kampuchea. FN har en särskild kommission för mänskliga rättigheter, vilken sammanträder i Genéve inom kort och i vilken Sverige är medlem. Frågan om kränkningar av mänskliga rättigheter i Kampuchea kommer upp vid detta sammanträde. Sverige kommer därvid att verka för en undersökning av vad som verkligen skett i Kampuchea. Erfarenhetsmässigt vet vi att det ofta är svårt att i FN få nödvändig majoritet för förslag som gäller undersökningar av påstådda brott mot de mänskliga rättigheterna i enskilda länder. Det är väsentligt att sådana frågor tas upptill debatt. Världsopinionen måste vara vaksam inför de uppgifter som förekommer om grova övergrepp mot människor i olika delar av världen. Från svensk sida kommer vi att fortsätta att aktivt arbeta i detta syfte.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga och ser det som mycket positivt. Jag tar svaret som ett löfte om att Sverige i FN kommer att verka för att den ohyggliga tragedi som utspelats i Cambodja uppmärksammas och leder till åtgärder. Det är att djupt beklaga och ägnat att stämma till eftertanke att folkmorden i Cambodja, som anses ha medfört att var sjunde medborgare dödats eller på annat sätt omkommit hittills inte föranlett Nr 70 några diskussioner i FN. Även om landet varit krigsdrabbat och fortfarande är Torsdagen den inblandat i stridigheter får detta inte överskyla de övergrepp mot befolk 2 februari 1978 ningen som sker. Vårt land har här ett särskilt ansvar. Sverige räknas som ett av de länder där hävdandet av respekten för de mänskliga rättigheterna är ett grundelement i demokratin och i utrikespolitiken. Vi har alltsedan Vietnamkrigets dagar hyst i märksamma förett stort intresse för vad som sker i denna del av världen. Vår största — hållandena i Cambiståndssatsning genom tiderna är ägnad Vietnam, och med Laos som har bodja goda kontakter med Cambodja är ett biståndssamarbete på väg att byggas upp. Det faktum att så många av dem som i Sverige och i denna kammare tidigare intresserade sig för utvecklingen i Indokina nu är tysta gör enligt min mening regeringens ansvar än större. Jag ber än en gång att få tacka utrikesministern för svaret.

Herr talman! Jag tror vi kan säga att alla, oavsett vilka åsikter vi har haft i Vietnamfrågan och andra hithörande frågor, i hög grad beklagar vad som händer i Cambodja och dess närhet f. n. Vi är upprörda över de lidanden som människor där får utstå. Från regeringens sida gör vi allt vad vi kan för att bringa reda i debatten och söka få så bra fakta som möjligt som underlag för den diskussion som förs här hemma. Vi har haft förmånen att kunna sända vår ambassadör i Peking, Kaj Björk, som sedan två år är ackrediterad även i Kampuchea, till detta land i januari månad tillsammans med Finlands och Danmarks ambassadörer. Under detta besök hade Kaj Björk samtal med utrikesminister Ieng Sary och gjorde studiebesök i Phnom Penh och på den cambodjanska landsbygden. Som redan framgått av pressen var de utländska observatörernas intryck att Phnom Penh fortfarande är en i stort sett övergiven stad, och att landsbygderna alltjämt präglas av underutveckling. Det militära inslaget var mindre påfallande än vid Björks första besök för två år sedan. Bl.a. till följd av den begränsade rörelsefrihet som var underlaget för besöket kunde Björk och hans kolleger inte fastställa huruvida allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter även nu förekommer i Kampuchea. Jag läste i går i Vietnambulletinen att Birgitta Dahl, som varit engagerad i dessa frågor, hade skrivit att hon också för sin del skulle önska en större öppenhet från Kampucheas egen sida för att vi skulle få bättre underlag i debatten. Jag tycker detta verifierar vår gemensamma grundläggande inställning att om Kampuchea öppnar sina gränser kan vi på ett bättre sätt hjälpa människorna och föra diskussioner på ett bättre underlag än hittills. Jag hoppas att också vårt engagemang i FN skall bidra till en större öppenhet.
Herr talman! Jag tackar för att utrikesministern här i kammaren velat något redogöra för ambassadör Björks resa.

Det är ett mycket viktigt steg att vi där kan göra en insats för folket i Cambodja.

Herr talman! Nattens allmänpolitiska debatt slutade med att Sven Johansson i Skärstad påstod att vi inom socialdemokratin hade påstått att pensionerna skulle tas ifrån pensionärerna ifall de borgerliga partierna skulle vinna valet. Han sade t.o.m. att gamla människor kommit till honom med gråten i halsen och frågat om detta var sant. Skulle en borgerlig regering verkligen ta deras pensioner? Naturligtvis sade aldrig någon framträdande socialdemokrat detta. Jag tycker det vore bra om Sven Johansson antingen tar tillbaka sitt påstående eller också lämnar något bevis på vad han har sagt här. Jag understryker att det gäller pensionerna, dvs. folkpensionen och ATP, inte kommunala bostadsbidrag, färdtjänst, hemsamariter, långtidsvård, ålderdomshem, servicehus eller liknande. I de senare fallen vet vi redan hur svårt det kan vara att få pengarna att räcka till. Hur framtiden ser ut i det avseendet illustrerade Hans Gustafsson med all önskvärd tydlighet i sitt anförande strax före. Med regeringens ekonomiska politik kan det bli ytterst besvärligt — och är ytterst besvärligt! Men det gällde som sagt att ta bort folkpensionen och ATP, där bl.a. Thorbjörn Fälldins gamla mamma i debatten fick tjänstgöra som argument mot socialdemokratin. Sven Johansson sade i sitt inlägg att vår debatt här i riksdagen alltför mycket handlar om ekonomi. Ja, det är väl naturligt, eftersom ekonomin är så oerhört viktig. Om vi skall kunna genomföra en rad angelägna reformer behöver vi en stark ekonomi. Det har vi från vårt parti hävdat ständigt och jämt. Men jag vill råda Sven Johansson att läsa slutorden i Olof Palmes huvudanförande i går, som bl.a. handlade om människans villkor och vad som är värt att ta vara på. I övrigt kan jag hålla med Sven Johansson om att människan inte lever allenast av bröd. I Bibeln står det faktiskt ”icke allenast”. Och i bönen Fader vår står det: ” Vårt dagliga bröd giv oss i dag.” I detta mitt anförande tänker jag uppehålla mig vid ungdomsarbetslösheten. Som utgångspunkt tar jag då det som jag har fått kännedom om inom der ledningsgrupp som arbetar med narkotikafrågor. Jag är socialdemokratisk ledamot i den referensgrupp som finns där. Gruppens sekretariat har rest omkring i landet och talat med polis och med företrädare för skola och socialvård, och då har det varit påfallande att framför allt två krav överallt ställs. Det första är: Ge oss socialarbetare som kan arbeta bland knarkarna ute på fältet. Och det andra är: Red upp ungdomsarbetslösheten! Det är nära nog hopplöst att försöka rehabilitera narkotikamissbrukare, om vi inte kan ge dem arbete och bostad, säger man överallt. Som vi vet går mellan 30 000 och 40 000 människor under 25 år arbetslösa i vårt land. Det är ungefär hälften av samtliga arbetslösa. I hela gruppen arbetslösa finns alltså en mycket stor andel ungdomar. Det är de yngre som drabbas hårdast. Dessutom ökar förtidspensioneringen oroväckande och går ner i allt lägre åldrar. Socialdemokratin och regeringen har tydligen olika synsätt när det gäller hur vi skall komma till rätta med dessa problem. Vi menar för vår del att man bör arbeta sig ur krisen och då använda selektiva åtgärder. När regeringen exempelvis tar bort arbetsgivaravgiften och sänker skatterna för arbetsgivarna, så menar vi att man i stället skall ta de pengarna och sätta i gång nya jobb. Det är mycket viktigt att investera. Och dess bättre har vi en del arbeten som måste göras i vårt land. Vi har exempelvis SIA reformen framför oss, vi har barnoch äldreomsorgen som behöver byggas ut. Även bostadsbyggandet behöver öka. Vad vi nu skulle behöva — och det är bråttom! — är en snabb genomgång ämbetsverk för ämbetsverk, kommun för kommun, landsting för landsting och länsarbetsnämnd för länsarbetsnämnd för att se vad som behöver göras och vad som kan sättas i gång med kort varsel. Vi vet av egen erfarenhet ute i våra valdistrikt att det finns åtskilligt med arbeten som behöver och kan komma till utförande. I normala lägen kan man skjuta upp mycket till morgondagen, men i en lågkonjunktur när människor saknar jobb skall vi naturligtvis ta tillfället i akt och genomföra sådana arbeten. Arbetslösheten är en av våra inre fiender. Som alla vet håller vi oss med ett försvar — och jag kan tillägga ett försvar som är minst sagt improduktivt — men jag är övertygad om att vid krig utanför våra gränser skulle vi sätta in stora krafter på att rusta upp det försvaret ytterligare. Och då skulle vi också skaffa fram ekonomiska medel till detta. Det skulle då inte heta, som det nu gör, från den borgerliga regeringens sida: Låt oss stärka företagens ekonomi genom att sänka deras avgifter och skatter, för att vi skall få en bättre ekonomi och mer pengar till försvaret. Det är väl inte helt orimligt att hålla sig med samma filosofi i fredstid. Det gäller ju att stimulera ekonomin, att få hjulen att rulla. Självfallet kan vi inte, herr talman, bortse ifrån världen omkring oss. De stora industriländernas ekonomiska politik överensstämmer i stort sett med de borgerligas politik här hemma. Det talas i dag om att vi nu har en lågkonjunktur som liknar 1930-talets. Som vi vet löstes den krisen huvudsakligen genom andra världskriget. När militärrustningarna började ta fart började också hjulen att rulla. Det demokratin vid det tillfället var oförmögen att klara lyckades en diktator med på några få år — med känt förödande resultat. Det är, som Tage Erlander sagt vid många tillfällen, betydelsefullt att demokratin är funktionsduglig, att den löser de problem som människorna ställs inför. När vi i dag upplever en stark social oro ute i Europa, för att uttrycka sig milt, har det främst sin grund i den kapitalismens kris som demokratin inte har varit mäktig att helt klara av. Vi får hoppas att krisen inte kommer att få lika förödande konsekvenser som 1930-talets. Vi är alltså beroende av omvärlden, men trots detta har vi i vårt land ett visst manöverutrymme. Låt oss då använda det! De sociala oroligheterna kan faktiskt också nå oss. I september skrev den socialdemokratiska partistyrelsen till regeringen och begärde att en särskild kommission skulle tillsättas med anledning av ungdomsarbetslösheten. Först den 29 december kom det ett svar, och nu ser jag av tidningsuppgifter att kommissionen är tillsatt. Det är bråttom. Även om partiets och LO:s egen arbetsgrupp kan åstadkomma mycket i kommuner och landsting, krävs det att regeringen griper sig an med dessa frågor ordentligt. Nu har läget, herr talman, försämrats på grund av folkpartiledarens beslut om avgång. Ny arbetsmarknadsminister skall tillsättas men först efter det att en ny folkpartiledare utnämnts. Trots all den respekt man kan hysa för Per Ahlmark och för folkpartiets bekymmer tycker jag för min del att en ny arbetsmarknadsminister bör tillsättas snarast. Då det rör sig om ett arbetsfält som är så högaktuellt och så viktigt, kan det inte vara bra att ha en minister som med all säkerhet kommer att avgå om ungefär en månad. Herr talman! Jag har inte uppehållit mig vid den arbetsmarknadspolitiska situationen i Göteborgs och Bohus län. Allmänt kan man säga att situationen där är mörk på grund av varvskrisen. Redan nu har man inom länet beslutat om en sysselsättningsminskning fram till 1979, som uppgår till närmare 8 000 människor. Även om Uddevallavarvet AB utgör en mindre bit är det hjärtat i den regionen. Skulle Uddevallavarvet svika kommer bygden att lamslås definitivt. Förutom de beslutade nedskärningarna i hela länet överväger man ytterligare begränsningar av storleksordningen flera tusen arbetstillfällen. Jag hoppas att dessa planer inte behöver fullföljas. Antalet kvarstående arbetslösa har på ett år ökat med ca 50 96, och antalet kvarstående lediga platser har minskat med ungefär samma procentsiffra. Det har alltså skett en betydande försämring under det senaste året. Bland de arbetslösa var ungefär 50 96 under 25 år, men det har nu blivit en ljusning på grund av arbetsmarknads politiska insatser. Dessa täcker nu 3,6 96 av samtliga sysselsatta. De har på ett år stigit så kraftigt som med 25 96 och är nu faktiskt uppe i 14 000 personer. Hade inte den av moderaterna förkättrade offentliga sektorn funnits, hade arbetslösheten hos oss och säkerligen också på andra håll varit katastrofartad. Det finns ytterligare krav på beredskapsarbeten i O-län omfattande några tiotal miljoner. Den offentliga sektorn kan ta in ytterligare ungdomar, och fler investeringsarbeten kan sättas i gång med kort varsel. Över huvud taget är Göteborgs och Bohus län ett exempel på att det finns åtskilligt som kan göras, om man bara hade pengar. Och det måste finnas pengar till att skapa sysselsättning. Vi är i stort behov av det åtgärdsprogram som Kurt Hugosson och andra socialdemokrater krävt i en motion till årets riksdag. Det är ju också så, herr talman, att människor skall ha pengar att leva av antingen de arbetar eller är arbetslösa. Frågan blir då slutligen, om det är billigare för samhället att låta dem arbeta för dessa pengar och betala skatt för dem än att ingenting göra. Till sist är det ju så att samhället inte kan vägra människor ekonomiskt stöd. Om inte annat, måste socialhjälpen eller försäkringskassan ge understöd, sjukpenning eller pension. Förtidspensioneringen har också, som tidigare framhållits i debatten, ökat. Slutsatsen blir att det såväl ur mänsklig som ur samhällelig synpunkt är mycket viktigt att människor har arbete. Det ger dem — för att till slut åberopa det socialdemokratiska partiprogrammet — ett egenvärde och en social gemenskap, och det svarar mot grundläggande mänskliga behov av att utveckla och berika tillvaron.

Herr talman! Jag framhöll, Evert Svensson, att ekonomin är viktig men att det också finns andra områden som är viktiga för partiledarna att ta upp i en sådan här debatt. Jag hörde den del av Palmes anförande som det här hänvisats till och har inget att anmärka mot den. Men jag hörde också det andra som han sade, och det var inte alls så uppbyggligt att lyssna till. Ungdomsarbetslösheten, som jag berörde i mitt anförande här i går kväll, är en mycket viktig fråga. Det blir säkerligen inte lätt att klara målsättningen arbete åt alla. Utöver konjunktursvårigheterna kommer också andra frågor in. Genom den snabba tekniska utvecklingen förlorar vi många jobb, och då gäller det att finna andra i stället. Till detta kommer den stora fråga som vi haft uppe till diskussion, nämligen en ny ekonomisk världsordning, där vi skall visa solidaritet med de många u-länderna. Jag sade också att det är viktigt att vi gör en solidarisk fördelning av jobben i vårt samhälle. Det får inte bero på slumpen vem som har jobb och vem som inte har det, och vi måste skapa trygghet också i sådana situationer där vi inte kan erbjuda människor arbete. Och handen på hjärtat, Evert Svensson! Om Evert Svensson var med i valrörelsen, kunde han väl ändå inte undgå att möta den propaganda som Nr 70 förekom om att det var risk för tryggheten, om det skulle bli ett regimskifte. Torsdagen den Om Evert Svensson lyckades undgå den propagandan, vet jag inte var han 2 februari 1978 befann sig när han deltog i valrörelsen. Det måste väl ändå vara litet pinsamt för socialdemokraterna att nu erinra sig debatten från valrörelsen när det gällde den sociala tryggheten. Det går inte att förneka att det bedrevs en skrämselpropaganda. Jag mötte många människor ute, som under tårar talade om att de var rädda för ett regimskifte, för då skulle den sociala tryggheten försvinna, trodde de. Nu vet vi att den propagandan var felaktig. Pensionerna kommer som tidigare och har förstärkts, barnbidragen kommer som tidigare och har förstärkts, och föräldraförsäkringen har byggts ut.
Herr talman! Mitt inlägg kan bli mycket kort och tillåta Sven Johansson att komma upp i talarstolen igen. Jag frågade efter det här beviset. Det har jag inte fått ännu.

I valrörelsen uppmanade vi socialdemokraterna att hyfsa debatten. Thorbjörn Fälldin uppmanade ledande socialdemokrater att ta fram de förslag som hade den innebörd som beskrevs i buskagitationen. Det var ju centern som under tio år ensam fick driva kravet på sänkt pensionsålder. Regeringen har visat hur man även i en ekonomiskt svår tid slår vakt om den sociala tryggheten. Detta ställer krav på solidaritet i samhället. Det redovisas klart i budgetpropositionen att om man skall trygga de äldres standard — och det skall vi göra — måste vi i den aktiva generationen stå tillbaka. Ställer socialdemokraterna upp på den principen? Jag vill uppmana Evert Svensson att söka reda på referat från de debatter som fördes även så högt upp som mellan Thorbjörn Fälldin och Olof Palme. Vill Evert Svensson sedan här påstå att det inte förekom en sådan propaganda, får han göra det.

Herr talman! Jag tog upp frågan därför att det inte bara är Sven Johansson som har fört den här diskussionen om vad som sades i valrörelsen. Jag tycker det vore bra om man här i kammaren kunde få bevis för de påståenden som har gjorts. Det har inte kommit fram något sådant bevis — jag noterar det. Vad som sades i valrörelsen var att de äldres situation kan bli besvärande framöver om de borgerliga förslagen om skattesänkningar och den borgerliga politiken över huvud taget genomförs. Vi visste redan då att det kunde bli besvärligt, mot bakgrund av erfarenheten från de borgerligt styrda kommunerna. Vi vet nu att sådana besvärligheter har uppstått. Vi vet vad som har hänt här i Stockholm när det gäller de särskilda bostadstilläggen, nämligen att de borgerliga har föreslagit att dessa bidrag under en treårsperiod skall tas bort. 24 När det gäller hela fältet av äldreomsorgerna känner jag för min del en oerhört stor oro inför framtiden. Kommer man att ha pengar till ändamålet eller inte? Det hjälper inte om man är välvillig, om man ser god ut, om man har ett bra framförande och om man kanske lägger fram förslag. Om man kommer till den punkten att det inte finns medel, hjälper inte allt detta. Det är den situationen som vi kan komma att stå inför. Sedan vill jag erinra om att Per Ahlmark i den här diskussionen också gjorde ett inlägg, riktat inte mot centerpartiet utan mot moderaterna, som ju även sitter i regeringen och styr och ställer. Per Ahlmarks inlägg gick ut på att om moderaterna kom till makten och fick sänka skatterna så skulle man antingen skrota försvaret eller också ställa pensionärerna på gatan. Det var betydligt hårdare slag än dem vi utdelade.

Herr talman! Jag skall i denna allmänpolitiska debatt beröra bara ett område, men det är ett område som på ett nära sätt anknyter till och påverkar andra sektorer i vårt näringsliv. Genom banksystemet kanaliseras insättningar till olika kontoinrättningar med varierande räntesatser. Lån till lånesökande lämnas också med olika räntesatser, beroende på säkerhet eller tidsmässigt lånebehov. Då vårt diskonto ändras, ändras också utlåningsräntesatsen genom riksbankens bestämda propåer, som bankerna måste följa. Någon höjning av marginalen mellan inoch utlåningsräntor tillåts som regel inte. Men vid sidan av de tidigare länge tillämpade inlåningsräkningarna har det sedan några år tillbaka införts en ny bankräkning som kallas specialinlåning. Det är inga små belopp som i dag finns på sådana räkningar. Enligt uppgift är det omkring 30 miljarder kronor. Räntesatserna är i dag 3-4 96 över gällande diskonto. Jag har även fått uppgift om att denna speciallåneränta i vissa fall kan vara väsentligt högre. De hittills tillämpade räntesatserna på denna inlåning beror på att bankerna på detta sätt försöker undvika den straffränta som de får betala om de inte uppfyller de s.k. likviditetskvoterna. Dessa höga räntor på specialinlåning har tydligen kommit för att stanna. Uttalanden i den riktningen har gjorts från denna talarstol och även i andra sammanhang från vår penningvårdande myndighet. Det har sagts att det bara är stora belopp som kan placeras på speciallåneräkning och att det egentligen rör sig om placeringar bara över månadsskiften i många fall. Att det senare skulle vara fallet finner jag mycket egendomligt, det måste vara en chimär. Nej, jag vill säga att båda dessa påståenden är felaktiga. De belopp som kanske från början var avsedda att vara omkring 1 miljon eller mer har krupit ned till väsentligt lägre belopp. Även sparare av mindre belopp är — eller man kanske kan säga har blivit — räntemedvetna. Det är inte bara de som har stora belopp, såsom det framhållits i debatten, som begär bankräkning av detta slag. Specialinlåneräkningen har gjort att en stor del av de pengar som eljest skulle gå genom banksystemet har kommit att gå vid sidan av detsamma. Det har blivit en grå marknad, där insättningarna kommit att gå till sådana banker som i dag eljest inte eller i varje fall mycket sällan ställer upp som kreditgivare. Nu har riksbanken åter höjt de s.k. likviditetskvoterna för vissa bankinstitut, med 6 96 för tre av våra största affärsbanker och med 5 96 för övriga affärsbanker. Riksbankens bedömning har tydligen varit att detta är ett instrument som man måste använda. Vad kommer nu det här att föra med sig? Ja, sannolikt blir följden insättning av ytterligare belopp på specialinlåningsräkningar. Varför nu denna höjning av likviditetskvoterna? Det framhålls att anledningen är det höga budgetunderskottet och den utlandsupplåning som måste göras, och att detta, tillsammans med vad våra sedelpressar åstadkommer, gör det nödvändigt att sterilisera pengar, så att de inte kommer till allmänheten och blir en pådrivare i inflationen. Många kommer säkert att vädra morgonluft och erbjuda — jag vet för resten att det redan har hänt — kommuner och företag stora lån till höga räntesatser och därutöver en viss provisionsersättning. Jag ställer frågan: De som kan lämna sådana lån, varifrån får de sina pengar? Hur skall det gå att få pengar till de nödvändiga långa krediterna, de s.k. hypotekslånen? Bankerna blir ålagda att köpa hypoteksobligationer till betydande belopp. Men vilka andra storplacerare av kapital köper i dag sådana obligationer, när det finns möjligheter att placera kapital på speciallåneräkning? Det kanske inte är möjligt att få några att göra det utan samma tvång som på bankerna. För några år sedan uppfattade jag det som att riksbanken skulle göra något åt specialinlåningen; den skulle inte få förekomma i fortsättningen. Numera hör man inte de tongångarna. Det verkar som om den har accepterats och kommit för att stanna. Jag befarar att det kan föra med sig stor förvirring inom banksektorn om den får fortsätta. Vår penningvårdande myndighet har här ett stort ansvar att göra någonting innan det hela demoraliseras ännu mera. Detta var de synpunkter jag ville framföra i den allmänpolitiska debatten.

Herr talman! Det talades alldeles nyss om ”grå marknad”. Man kan tala om en grå marknad på flera sätt, och man kan nu på allt fler områden fråga sig: Vart är vi på väg? Vi känner en oro inför framtiden, inte minst inför den alltmer ökade import som vårt land får ta emot. Vi har bekymmer med tekoindustrin. Vi har samma tendenser när det gäller vårt handelsstål. Importen av handelsstål 1971 var 38 96 och 1977 61 96 av vår egen förbrukning. Man har ofta mött en tes från de borgerliga om konkurrens på lika villkor. Då har det vanligen gällt förhållandet mellan privat och offentlig verksamhet. Jag tycker att logiken bjuder att i varje fall vår moderate handelsminister också skulle se litet mera på hur den internationella konkurrensen fungerar. I november förra året framställde jag en interpellation till handelsministern och uttryckte min oro över svensk industris möjligheter att stå rycken, och frågade om inte vår import borde bli föremål för viss översyn utan att vi därmed ger avkall på den frihandelsvänliga ideologi vi är kända för. Jag medger att balansgången är svår, dock inte omöjlig. Jag råkade dessutom fråga handelsministern om han tyckte de s.k. frizonerna för internationellt kapital kunde försvaras därför att vår frihandelspolitik så kräver. Jag fick då ett svar som gjorde mig minst sagt förvånad. Handelsministern sade: ”Enligt min uppfattning är frizoner något som vissa u-länder håller sig med precis som vi här i Sverige har frihamnar.” Jag undrar fortfarande hur en svensk handelsminister kunnat undgå att ta del av den diskussion som förts om dessa ting, och att han inte märkt den starka kritik som frizonerna utsatts för, bl.a. i svensk dagspress och från LO. LO-tidningen skrev i nr 39 år 1977: ”Efter teko-branschen — blir det stålet som drabbas av konkurrensen från frizonerna?” Den rubriken vill jag återkomma till. LO-tidningen sade vidare: ”Generellt sett är industrialiseringen i U länderna något naturligt och positivt som vi bör välkomna. Sker det på rätt sätt har både de och vi nytta av den.” Om detta är vi alla överens. Men det är de speciella regler som gäller för de s.k. frizonerna i dessa länder som vi skall vara uppmärksamma på. LO tidningen har betecknat företeelsen som ”fiffelflagg på land”. Det kan vi förstå när vi får veta att man för att kunna konkurrera får upphäva gällande arbetslagstiftning. Arbetsgivaren befrias från att betala minimilöner och socialavgifter. Man inskränker de eventuella fackliga rättigheterna, ger arbetsgivaren rätt att ta ut 60 timmars arbetsvecka, ger speciellt skydd mot bråk och konflikter med de anställda, ger fullständig tulloch skattefrihet och ger full frihet för valutatransfereringar. Detta är några av de ”stimulanser” som frizonerna lockar med. I hägnet av detta skydd har det internationella kapitalet kunnat skapa företag för produktion av billiga varor. Huvuddelen av de anställda är kvinnor upp till 25 år och i vissa fall ner till 12 år. Äldre och sjuka kan avskedas utan vidare i dessa zoner. Det kapital som företagen i frizonerna tillför dessa u-länder kommer egentligen aldrig folket till godo. De investeringar som görs leder inte till följdinvesteringar i landet. Frizonerna är främmande, avskilda kroppar i dessa länder. I själva verket är de integrerade i de multinationella företagen — inte i länderna. Vi vet att bl.a. dessa frizoner har hjälpt till att tränga tillbaka vår tekoindustri till den ringa omfattning den har i dag. Någon kartläggning av dessa zoner har ännu inte gjorts av svenska myndigheter. Någon beräkning av vad dessa zoner betytt för svensk industri har heller icke gjorts. Just i dagarna har vi dock fått höra att Sverige lyckats uppnå överenskommelser om vissa begränsningar med en del av dessa länder och att tekoindustrin skulle kunna få en litet större chans att konkurrera på rimligare villkor. Detta är naturligtvis att hälsa med tillfredsställelse. Vad jag i dag vill framföra är att vi i fortsättningen skall vara mer observanta på vad som sker inom dessa länders frizoner. I dag gäller det mer lättillverkade varor som främst berör vår tekoindustri. I morgon kan det vara vår tyngre industri som kan få uppleva konkurrensmetoder som tvivelaktiga regimer i andra länder kan komma att tillåta. I dag tekoindustrin — i morgon vårt handelsjärn. En bättre vetskap om vad som egentligen är på gång i vår omvärld är i högsta grad önskvärd. Detta är mitt egentliga ärende just i dag. Kanske borde vi också observera våra grossister och importörer litet mera. Allt bör inte mätas med enbart kortsiktiga företagsmässiga mått, om vi skall bestå som industrination. Herr talman! Samhälle och företag blir alltmer integrerade. I vår internationella konkurrenssituation blir de strikta gränserna mellan företag och samhälle allt svårare att upprätthålla. Detta har vi att lära av. Därför tog jag också in grossister och importörer i resonemanget. Jag har förut frambållit önskvärdheten av att ge något mer kraft till självbevarelse i dessa hänseenden, men i stället möter man alltmer av självuppgivelse. Man möter en pessimism som för tankarna tillbaka till 1930 talet, och den pessimismen i sig själv är deprimerande. Många orsaker finns, som jag inte behöver upprepa här. Borgarna har den parlamentariska majoriteten och det har sannerligen inte varit till någon glädje för svenska folket. Vad de hittills har skapat är ovisshet och missmod. Herr talman! I dagens läge kommer man osökt att tänka på Dexippos tal till atenarna: ”O, Zeus, giv släktet gosselynne, hoppfull håg och fantasi!”

Herr talman! Det skulle finnas mycket att säga om Gillis Augustssons plädering för protektionism, om det är så jag skall fatta hans anförande, men jag har anmält mig på talarlistan för att tala om sysselsättningspolitiken och då särskilt om situationen för de unga. Ungdomsarbetslösheten är ett relativt nytt fenomen på svensk arbetsmarknad. Den uppstod i början av 1970-talet — under socialdemokratisk regeringstid — och har sedan blivit bestående. År från år har arbetslösheten bland ungdom varit flerdubbelt större än bland äldre åldersgrupper. En mängd åtgärder har vidtagits för att hjälpa de unga, initierade av borgerliga motioner, av socialdemokratin och av AMS. Arbetsmarknadsverket lade upp sitt första ungdomsprogram 1971. I dag omfattas ett stort antal ungdomar av särskilda arbetsmarknadsoch skolpolitiska åtgärder. Det finns ca 24000 ungdomar under 25 år i olika beredskapsarbeten, 20 000 i arbetsmarknadsutbildning, t.ex. ALU-kurser och korta kurser i gymnasieskolan. Siffrorna är imponerande men samtidigt oroande. Måste det vara så svårt för en ungdom att få ett reguljärt jobb på arbetsmarknaden? Kan inte gymnasieskolan göras attraktivare också för de skoltrötta? Vad kan ytterligare göras på syons och pryons område för att underlätta övergången mellan skola och arbetsliv? Hur skall vi få arbetslivet att ställa upp med ett tillräckligt antal praktikplatser samtidigt som Åmanlagarna blockerar praktikanställningarna? Frågorna är angelägna inte bara för att lösa dagens problem utan också därför att vi har att vänta en stark ansvällning av ungdomsgrupperna över 16 år de återstående åren av 1970-talet samt under början på 1980-talet. Problemen för ungdomen på arbetsmarknaden kommer således snarast att öka. Kommunerna spelar en viktig roll i arbetet för att hjälpa ungdomen. Primärkommunerna svarar t.ex. för nästan hälften av beredskapsarbetena. I Stockholms kommun pågår nu ett arbete på att vidga kommunens ansvar för ungdomens sysselsättning. Under 1977 framplockades ytterligare 100 beredskapsarbeten inom föreningslivet. Vid överläggningar med länsarbetsnämnden har kommunen framfört önskemål om en förlängning av de olika beredskapsprojekten utöver de sex månader som f. n. utgör maximigräns. I oktober 1977 tog kommunen initiativet till en konferens med bl.a. arbetsmarknadens parter, Konsum Stockholm, Handelskammaren, Hantverksföreningen och länsarbetsnämnden för att diskutera tillgången på praktikplatser inom Stockholmsområdet. Ett resultat av konferensen är att Handelskammaren gått ut med en enkät till sina medlemsföretag för att höra om deras möjligheter att ställa upp med fler praktikplatser för ungdom. Överläggningarna belyste också behovet av ett förbättrat samarbete mellan skola, fackliga organisationer och arbetsgivare. Detta blir en uppgift för det nybildade SSA rådet. Frågorna kring ungdomens situation på arbetsmarknaden behandlas i dag i arbetsmarknadsdepartementet, i utbildningsdepartementet, av AMS, ute i kommunerna och i den stora sysselsättningsutredningen, som haft riksdagens särskilda uppdrag att behandla ungdomsfrågorna med förtur. Mot den bakgrunden fanns det anledning att ställa sig något frågande till socialdemokraternas förslag om ytterligare ett organ på detta område. Men nu sammanträder den av regeringen nyligen tillsatta delegationen för ungdomens sysselsättning för första gången i nästa vecka. Det finns all anledning att se till att dess verksamhet blir konstruktiv. Den kan t.ex. överväga att låta göra en sammanställning av de olika åtgärder som kommunerna vidtagit för att hjälpa ungdomen. En sådan sammanställning skulle kunna bli en värdefull tipskatalog för de kommuner som ännu inte kommit så långt i sitt arbete på det här området. Över 20 000 ungdomar under 25 år går i dag i olika former av arbetsmarknadsutbildning. Kurserna kan vara förlagda till företag, AMU-centra och gymnasieskolor. Samordningssvårigheter uppstår helt naturligt på sina håll mellan arbetsmarknadsmyndigheterna och det reguljära skolväsendet. En besvärlig stötesten är olikheterna i bidragssystem till ungdom. På samma kurs kan en del ungdomar vara berättigade till kontant arbetsmarknadsstöd, s.k. KAS, vilket ger 65 kr. per dag, medan andra elever på kurser får nöja sig med studiebidragssystemets 188 kr. i månaden. En lösning av de principfrågor som här är inblandade tillhör studiestödsutredningens verksamhetsområde, men frågan är om inte också ungdomsdelegationen bör uppmärk samma problemet för att kunna hjälpa till att lösa de akuta praktiska svårigheterna. Ungdomens svårigheter på arbetsmarknaden beror i första hand på att det inte skapats tillräckligt många nya jobb i Sverige under 1970-talet. Svagheten på svensk arbetsmarknad visar sig också i det kraftigt ökade antalet förtidspensionärer. Förtidspensionen blir en nödlösning när jobben inte räcker till för alla i en organisation eller ett företag. Skall vi kunna klara målsättningen arbete åt alla måste vi få fart på tillväxten i ekonomin, så att expansionen i näringslivet bl.a. kan betala de många nya jobb som behövs på t.ex. vårdområdet. Receptet för hur detta skall gå till framfördes i går i denna kammare av Gösta Bohman.